Fru talman! Hans Rothenberg har frågat mig på vilket sätt jag anser att utvecklingen av våra relationer med flera i exportstrategin utpekat prioriterade länder påverkar regeringens möjligheter att genom handel och kontakter med länder som inte är demokratier kunna främja mänskliga rättigheter samt på vilket sätt arbetet med regeringens exportstrategi påverkas av den turbulens som uppstått kring Sveriges relation med ett antal länder på den prioriterade utvecklingsmarknaden i Mellanöstern. Sverige är som land starkt beroende av vår handel med omvärlden: Exporten motsvarar nästan hälften av Sveriges bnp, men även import och utländska investeringar i Sverige är viktiga förutsättningar för sysselsättning och välfärd. Det är därför som regeringen har beslutat att ta fram en exportstrategi som ska innehålla insatser som stärker svenska företags export och internationaliseringsmöjligheter på viktiga marknader och som ökar antalet exporterande företag. Särskilt fokus kommer att ligga på att stärka de små och medelstora företagens exportmöjligheter. Arbetet med exportstrategin pågår för fullt och regeringens prioriteringar ligger fast. Intresset från det svenska näringslivet att bidra i detta arbete har varit mycket stort. Regeringen är av uppfattningen att kontakter och handel mellan människor och länder är bra och gynnar värden som demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. De länder som vi har handel med kan vi också föra dialog med. En öppnare och ökande handel för med sig ökad tillgång till information och teknologi, vilket driver på samhällsutvecklingen på alla områden inklusive respekten för mänskliga rättigheter.

Fru talman! Den här interpellationen är ställd, som det står i rubriken, till närings och innovationsminister Mikael Damberg, men den riktar sig till honom i hans kapacitet av handelsminister. Anledningen är att regeringen har utfärdat ett övergripande mål om att sysselsättningen ska öka, och detta med hjälp av en exportstrategi. Det här involverar framför allt regioner i Mellanöstern, med hårdföra diktaturer som Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar och det korruptionsdrabbade Kazakstan. Men det har varit lite aktiviteter under senvintern på det handelspolitiska området som skapat en turbulens som under några veckor var en följetong i den politiska debatten, medialt och i samhället i stort. Det handlade om att utrikesministern gjorde några uttalanden och skapade en konflikt med många länder i arabvärlden, framför allt med Saudiarabien. Det hängde ihop med det så omtalade handelsavtalet mellan Sverige och Saudiarabien. Det kan vara bra att rekapitulera detta, för ibland är minnet lite kort - en konsekvens av det höga medietempot. Konsekvensen blev att Arabförbundet stoppade utrikesminister Wallström från att tala vid deras möte. En annan konsekvens blev att Saudiarabien kallade hem sin ambassadör. Saudiarabien stoppade också svenska affärsviseringar. Arabförbundet fördömde Sverige. I Arabförbundet ingår Palestina, som nu är en nybliven vän till Sverige och den svenska regeringen. Regeringen lyckades faktiskt i det här sammanhanget att förena Palestina, Israel och Arabförbundet. Det var en bedrift i sig, men det var kanske inte riktigt det som var syftet med det hela. Det blev ett krismöte med näringslivet. Efter mötet åker en av deltagarna direkt till Aktuellt studion för att hävda att regeringen har hanterat den här historien oskickligt. Det är med anledning av detta som jag tar upp den här frågan. Egentligen går regeringen, enligt de signaler vi har fått, vidare med alliansregeringens ambitioner att utveckla en exportstrategi och fortsätta även med de här regionerna. Det är anmärkningsvärt att ambassadörer kallas hem, affärsvisum stoppas och näringslivet visar klorna mot regeringen. Med anledning av detta har jag ställt frågorna: På vilket sätt anser närings och innovationsministern att denna utveckling påverkar regeringens möjligheter att genom handel och kontakter med länder som inte är demokratier promota mänskliga rättigheter? På vilket sätt påverkas arbetet med regeringens exportstrategi av den turbulens som uppstått kring Sveriges relation med ett antal länder på den prioriterade utvecklingsmarknaden i Mellanöstern? Det svar som handelsministern givit är väldigt bra. Det är korrekt och innehåller det som det ska innehålla, precis som det ska vara. Men det hade lika gärna kunnat skrivas två veckor innan den här historien började utspela sig i februari månad. Därför undrar jag: Vilka erfarenheter drar handelsministern och regeringen av den turbulens som uppstod mellan Sverige och ett antal länder i Mellanöstern? På vilket sätt tar man med sig de erfarenheterna i utvecklingen av exportstrategin?

Fru talman! Sverige är ett väldigt handelsberoende land. Runt hälften av vår ekonomi är kopplad till handel, import och export. Den vanliga ordningen för svenska företag är att den svenska marknaden sällan räcker till. Man brukar ganska kvickt behöva kliva ut på marknader i vårt närområde eller lite längre bort för att få avsättning för de produkter eller tjänster man levererar. Vi har historiskt haft ett ganska brett stöd för den svenska handelspolitiken vad gäller frihandel, mer av handel och öppenhet och så vidare. Jag skulle som en fortsättning på Hans Rothenbergs i allt väsentligt riktiga och viktiga frågor om vilka lärdomar regeringen drar av Saudidebaclet även vilja lyfta lite mer moraliska aspekter, om herr talmannen tillåter. Det här med handel är inte alltid helt enkelt. I det här fallet är utgångspunkten kontakterna med Saudiarabien, som är en diktatur. Det finns många andra diktaturer vi handlar med. I någon mening blir det ett moraliskt dilemma. Ska vi handla med den typen av länder? Vilken relation ska vi ha till den typen av länder? När nu regeringen arbetar med en kommande exportstrategi kan vi notera att landlistan är ungefär densamma som den Alliansen hade före valet, inklusive ett antal "svåra" länder. Från det här området, arabvärlden, är inte bara Saudiarabien med, utan på listan över prioriterade länder finns även Qatar, som har ungefär samma problem och utmaningar vad gäller mänskliga rättigheter, vilka vi i mycket tar för självklara. Det här skulle för den delen också kunna sägas om andra länder som kanske inte är lika uppmärksammade i samhällsdebatten som Saudiarabien. Ett exempel är Kina, där hundratals svenska bolag finns. Det är ett land som systematiskt bryter mot mänskliga fri och rättigheter. Herr talman! Vi har också den dimension som handlar om vapen och krigsmaterielexport. Där har vi ett förbud i svensk lag. ISP ska titta från fall till fall på olika affärer. Men detta är också kopplat till svenska försvars och säkerhetspolitiska behov av de samarbeten vi har och avsättningen för den typen av produkter. Inte minst gäller det betydelsen av den typen av företag för det svenska näringslivet och den innovativitet som finns. Herr talman! I handelspolitiken finns de här moraliska aspekterna. För mitt parti och kollegorna i Alliansen är det tydligt att mänskliga rättigheter är en bärande pelare. Detta ska framföras tydligt av regeringens företrädare vid statsbesök, säljaktiviteter och andra aktiviteter. Men man måste ändå klart inse att vi inte per definition kan låsa ute länder bara för att de inte råkar vara demokratier där man lever på exakt samma sätt som vi i Sverige. Detta accentueras efter Saudidebaclet, då regeringen så tydligt satte Sverige på pottkanten. När vi ser brett på handelspolitiken inser vi att länder vars ekonomi tydligt växer mer än vad den europeiska ekonomin gör ofta är länder där det inte råder respekt för demokrati och mänskliga fri och rättigheter på det sätt vi är vana vid i Sverige. Jag har ungefär samma fråga som Hans Rothenberg. Vad drar regeringen för slutsatser av Saudidebaclet inför det kommande exportstrategiarbetet och andra investerings och exportfrämjande åtgärder när det gäller prioriterade länder som Saudiarabien, Qatar och ett antal andra?

Herr talman! Det var inte så länge sedan vi hade en liknande diskussion här i kammaren. Den handlade om handelsfrågor och det som hände när vi sa upp avtalet med Saudiarabien. Men då var inte statsrådet Damberg här. Det är kul att Hans Rothenberg har ställt denna interpellation, så att vi får ha ministern på plats också. Hans Rothenberg och Lars Hjälmered från Moderaterna pratar om "Saudidebaclet". Jag som socialdemokrat är oerhört stolt över att vi har en utrikesminister som vågar stå upp för mänskliga rättigheter och driver en feministisk utrikespolitik. Det var länge sedan vi hade det. Vår utrikesminister Margot Wallström har redan gjort större avtryck i världen än vad Carl Bildt gjort. Carl Bildt, som var utrikesminister i åtta år, var populär för att han var väldigt aktiv på Twitter. Men om man jämför det med att ha en utrikesminister som står upp för alla människors lika värde, jämställdhet och mänskliga rättigheter tycker jag att valet är ganska enkelt. När ni pratar om "Saudidebaclet" och om att vi hade en långdragen och seg debatt här i Sverige innan vi fattade ett beslut tycker jag att det är lite märkligt. I Sverige, som är en demokrati, är det viktigt att vi har de här diskussionerna. Människor tycker olika. Det finns olika intressenter som tycker olika. Men det är det som demokrati handlar om. Jag tycker att det är viktigt att vi för en debatt. Det var många som inte visste att Sverige hade ett militärt samarbete med Saudiarabien. Det var många människor i Sverige som inte visste vad som händer i Saudiarabien. Nu har vi lyft upp de här diskussionerna, vilket jag är väldigt stolt över. Jag skulle vilja fråga Moderaternas representanter i debatten: Vad vill ni göra? Ni i Moderaterna är ganska ensamma på er kant om att vilja fortsätta det militära samarbetet med Saudiarabien. Era allianskollegor har stämt upp och stöttat det beslut som samarbetsregeringen fattat. Jag tycker att ni ska svara på hur ni anser att frågan borde ha lösts.

Herr talman! Jag måste erkänna att jag hade svårt att låta bli att gå upp i den här debatten. Det var inte utan att glassplittret flög över salen när Moderaterna i talarstolen pratade om moraliska aspekter av handel och mänskliga rättigheter som en pelare i utrikespolitiken. Det var stora stenar som flög i det moderata glashuset. Jag tycker att det är på sin plats att påminna om hur det såg ut under tidigare regering och tidigare handelsminister Ewa Björling. Ewa Björling åkte i skytteltrafik till några av världens absolut hårdaste diktaturer. Vi bad riksdagens utredningstjänst titta på Ewa Björlings resor. Hon besökte diktaturen Oman fler gånger än kontinenten Latinamerika, Norge eller Tyskland, länder som är viktiga exportmarknader för Sverige. Ewa Björling åkte till Muammar Gaddafi i Libyen för att sälja övervakningssystem. Vilka var de moraliska aspekterna av det? Samtidigt som man på gatorna i Syrien gick ut och demonstrerade och krävde demokrati och mänskliga rättigheter satt Ewa Björling, den moderata handelsministern, på Arvfurstens palats och åt lunch med Syriens vice premiärminister Abdullah Dardari. Det sägs att de åt älg tillsammans. Däremot har jag inte hört någonting om att de skulle ha diskuterat mänskliga rättigheter. Listan kan göras lång över effekterna av moderat handelspolitik. Hur var det egentligen när Moderaterna satt i regeringsställning? Var Saudiarabien en diktatur då? Jag har förstått att moderater har en lite annan inställning numera, när de hamnat i opposition. Nu vågar de prata om Saudiarabien som en diktatur. Men vi vet hur genant det var gång på gång när vi hörde moderata statsråd som svajade när de fick frågan om Saudiarabien var en diktatur eller inte. Är det detta vi ska gå tillbaka till? Är detta den moraliska aspekt vi ska återupprätta? Hans Rothenberg pratar om det han kallar handelsavtalet med Saudiarabien. Men det har aldrig varit aktuellt att diskutera något handelsavtal med Saudiarabien. Vi har haft ett militärt samarbetsavtal. Det är två i grunden helt olika saker. Jag vet att de direktörer som skrev på DN Debatt blandade ihop dessa två saker. Det kanske är förlåtligt för direktörer som skriver en hafsig debattartikel. Jag är mer förvånad att moderata riksdagsledamöter blandar ihop detta. Vi ska också komma ihåg vad som hände under det militära samarbetsavtal som Sverige hade i tio år med Saudiarabien: Vi kunde se hur situationen för de mänskliga rättigheterna i Saudiarabien konsekvent förvärrades, år efter år, hur regimen införde ny lagstiftning som inskränkte yttrandefriheten, hur antalet avrättningar ökade. Man halshögg och avrättade människor som man anklagade för häxeri och liknande saker. Jag tycker också att det här visar på komplexiteten. Här kommer jag väl senare också att delge den nuvarande handelsministern vissa synpunkter. Jag tycker att man gör det lite för enkelt för sig. Det är lite för naivt att dra one-liners om att handel per automatik skulle ge mänskliga rättigheter och demokrati. Det beror såklart på vem vi handlar med, vad vi handlar med och vilka krav vi ställer. Just relationerna till Saudiarabien visar att samtidigt som Sverige i åratal har åkt i skytteltrafik till Riyadh med handelsdelegationer har effekten i Saudiarabien varit att situationen för de mänskliga rättigheterna faktiskt konkret har försämrats. Sist måste jag säga att det är lite rörande att höra moderater som oroar sig över hur Sverige uppfattas i Palestina. Det brukar vi sällan höra om i denna talarstol. Man brukar sällan vara så oroade över hur vi uppfattas just av det palestinska folket. Jag kan tipsa moderaterna i den här debatten om att gå in på den palestinska myndighetens egen hemsida och läsa deras uttalande. Där skriver den palestinska myndighetens utrikesminister Riyad al-Maliki: Förbindelserna mellan Sverige och Palestina är utmärkta. "Utmärkta." Med det kanske vi kan sätta stopp för denna oro bland Moderaterna.
Herr talman! Debatten har många dimensioner nu. Jag uppfattar att interpellationen egentligen handlade om ifall vi har ändrat vår exportstrategi och hur vi jobbar med exportstrategin. Interpellationssvaret är tydligt, och svaret i den här debatten likaså: Nej. Men det finns också en antydan hos Moderaterna som jag inte riktigt vet hur jag ska tolka. Det låter lite grann som att vi ska sluta stå upp för mänskliga rättigheter och demokrati i vårt internationella agerande. Min slutsats är att det var rätt att säga upp det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien. Det finns ett brett parlamentariskt stöd i Sveriges riksdag för att göra så. Jag vet fortfarande inte riktigt vad Moderaterna tycker i frågan; det är fortfarande liksom lite svajigt. När vi jobbar med en exportstrategi, och särskilt när vi jobbar med en exportstrategi som tittar på var vi tror att tillväxten kommer att finnas i framtiden, är det så att 80 procent av tillväxten kommer att ske utanför Europa. Det kommer att ske på tillväxtmarknader i Asien, Afrika och Sydamerika. Som handelsminister har jag ett intresse av att styra om exportmönstren så att mer av svensk export också når den framtida tillväxtpotentialen. Men då hamnar man i ett läge där flera av de länder som har en väldigt stor exportpotential också har en del problem och utmaningar: kränkningar av mänskliga rättigheter, jämställdhetsproblem och stora miljöproblem. Hur hanterar Sverige detta? Vi måste kunna hantera frågorna på två sätt samtidigt - både stå upp för en fri och rättvis handel där Sverige handlar med alla länder som inte hamnar på FN:s lista eller europeiska listor över länder som vi bojkottar och inte handlar med och också inkorporera frågan om att Sverige ska stå upp för mänskliga rättigheter, att vi är en tydlig röst för demokrati och att detta gäller oavsett vilka länder vi besöker. Jag tror att det är jätteviktigt att vi inte tappar bort det här perspektivet när vi talar om handelspolitik, för annars blir det ett moraliskt dilemma där man ska ställa dessa två frågor mot varandra. Vi måste klara av att göra båda delarna. Sverige har historiskt sett kunnat göra det, om vi nu talar om erfarenheterna av det här. Vi har normaliserat förbindelsen med Saudiarabien. Jag har många kontakter med svenska företag som är aktiva i regionen och som säger att det går åt rätt håll. De kan handla, de kan komma på möten, de kan agera igen. Jag följer frågan noggrant. Skulle det visa sig att vi har några problem i den här normaliserade relationen ska vi agera efter det, för Sverige eftersträvar normaliserade diplomatiska förbindelser med Saudiarabien. Vi ska ha fortsatta handelsförbindelser med Saudiarabien. Vi har möjligheter att bygga ut våra kontakter och samarbeten på civila områden. Det vore väldigt intressant att höra vad Moderaterna drar för slutsatser. Stod vi upp för mänskliga rättigheter och demokrati? Var det rätt eller fel? Skulle samarbetsavtalet när det gäller militära frågor sägas upp eller inte? Jag hoppas att vi får svar på det i dagens debatt.

Herr talman! Här fick vi en liten exposé både över fokusförskjutning i debatten och av hur det rödgröna regeringsunderlaget kan agera och resonera. Det är uppenbart att det spretar lite grann i synen på vad som är viktigast: Är det moral som går före handel, eller ska vi ha handel med moral? Där tyckte jag att Hans Linde väldigt tydligt visade hur Vänsterpartiet förhåller sig. Tack för förklaringen, handelsministern! Jag uppfattar det som att nej, regeringen har inte dragit några slutsatser efter vinterns debacle. Det här var faktiskt en storm som uppstod. Det blev en diplomatisk storm av någonting som egentligen borde kunna hanteras på handelspolitikens område. Att relationerna med Saudiarabien nu är normaliserade är väl alldeles utmärkt bra, men det var faktiskt någonting som raserades och skapade turbulens, och detta uppstod i samband med utrikesministerns agerande. Regeringen har i dag prioriterat handelsfrågorna på ett annorlunda sätt än vad alliansregeringen gjorde. Vi har diskuterat det här i tidigare debatter, och jag vet att handelsministern alltid blir lika irriterad när vi säger att det är en tredjedel av portföljen som innehåller handelsfrågorna. De andra delarna är de innovations och näringspolitiska frågorna. Då kommer förklaringen att i den här regeringen är alla ministrar handelsministrar. Det kanske var det som var problemet: När en annan minister går in och agerar utanför vad jag utgår från är handelsministerns agenda uppstår det problem och konflikter som innebär att svenska företags affärsvisum stoppas i en för Sverige viktig exportregion. Detta är inte en storm i ett vattenglas. Att påtala detta är inte heller att kasta sten i glashus. Det här har varit en diplomatiskt sett mycket oredlig situation, och det borde regeringen dra slutsatser av. Jag tycker att det vore på sin plats att handelsminister Mikael Damberg faktiskt förklarar vad man kunde ha gjort annorlunda i den här frågan. Här handlar det ju inte om avtalet mellan Sverige och Saudiarabien, utan här handlar det om hanteringen av hela situationen. Det är det som är anledningen till att interpellationen ställs. Det finns en tidning som ligger till vänster om mitten i Storbritannien - The Guardian - som rimligtvis står den nuvarande svenska regeringen ideologiskt närmare. Så här skriver man i en ledare: Sveriges magnifikt odiplomatiska utrikesministers tal fortsätter att nå de delar av världen dit konventionella plattityder inte kan nå. Man menar att Saudiarabien på förhand verkar ha insett att den S-ledda regeringen inte kunde förnya samarbetsavtalet och att de snarare blev upprörda över hur beskedet förmedlades. Det är här, där utrikespolitiken och handelspolitiken möts, för de måste någonstans hänga samman, som den här oredan uppstår. Jag tycker att det vore på sin plats att handelsministern förklarade hur man med kunskap, respekt och finess drar slutsatser av hur man ska agera framöver. Det var ingen liten storm som ägde rum här, och det vore konstigt om regeringen inte drar några slutsatser alls av hanteringen.

Herr talman! Jag tycker att de inlägg som har varit i den här debatten visar på en hel del av de överväganden som behöver göras i handels och utrikespolitiken. Jag tror att det vore naivt att peka ut och säga att detta skulle vara enkelt på något sätt. Jag tror att man enkelt kan säga att handel är viktigt för Sverige och att man enkelt kan säga att mänskliga rättigheter och att stå upp för dem på olika sätt är något som Sverige tydligt ska göra. Detta är väldigt enkelt att säga. Men i konkret handling, när det ska ske på olika sätt, är det inte alltid enkelt. Låt oss vara ärliga. Så är det. Hur ska detta framföras, och vilka effekter får det? Jag kan tycka att man kan ställa krav både nu, med tidigare regeringar och framåt att om man åker på en delegationsresa till Kina ska man tydligt påpeka de missgrepp som sker och de brister som finns i mänskliga fri och rättigheter i landet. Men när det gäller handelspolitik i ett sådant fall kan jag inte komma till slutsatsen att det bästa för Sverige eller för mänskliga rättigheter i Kina skulle vara att säga: Stopp, nej, handla inte! Det är detta som övervägandena måste landa i. Är vi beredda att bedriva handel och ha utbyte med länder som inte fullt ut delar vår syn på mänskliga fri och rättigheter? Jag tycker att vi ska vara det för att gynna svenska jobb och svenska företag. Långsiktigt gynnar det också mänskliga fri och rättigheter i andra delar av världen. När det gäller krigsmaterielexport, även om det är en annan reglering som berörs, ska vi kunna säga att vi ska bedriva handel eftersom den är viktig ur försvars och säkerhetspolitisk synpunkt kopplat till Sverige. Vad landar Vänsterpartiet i? Deras partiordförande vill stoppa ett handelsavtal mellan EU och USA. Det var hans slutsats efter Saudi. Ett handelsavtal mellan världens två största ekonomier skulle betyda mycket. Vilka är lärdomarna från ministerns sida när det gäller Saudidebaclet för kommande arbete?
Herr talman! Lars Hjälmered och jag kan vara överens om en sak, nämligen att handel är viktigt för att skapa relationer. Vi kan också vara överens om att handel med nya tillväxtmarknader, nya icke-demokratiska länder, innebär stora utmaningar. Det krävs att vi gör mycket noggranna avvägningar. Men jag blir förvirrad när Lars Hjälmered återigen talar om Saudidebaclet. Det som hände var att vår utrikesminister Margot Wallström stod upp för just mänskliga rättigheter - det som Lars Hjälmered efterfrågar mer av i handelspolitiken. När utrikesministern gör så är det fel. Då är det ett Saudidebacle. Jag förstår inte riktigt hur han kommer till den slutsatsen. Varken Lars Hjälmered eller Hans Rothenberg från Moderaterna svarade på frågan om vad Moderaterna ville med det militära samarbetsavtalet som Sverige hade med Saudiarabien. Ni duckar hela tiden för frågan, vilket jag tolkar som att något är skumt, att ni inte vågar ge uttryck för vad ni egentligen tycker och tänker. Det borde ni göra under debatten så att vi en gång för alla kan få ett svar. Vi ska ju diskutera de svåra avvägningarna i handelspolitiken, hur vi kan skapa nya relationer med länder som vi kanske inte har så goda relationer till i dag och samtidigt stå upp för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Det är de frågorna vi ska diskutera i den exportstrategi som regeringen med Mikael Damberg i spetsen håller på att ta fram. Vi hoppas att Moderaterna vill vara med och delta i det arbetet.

Herr talman! Hans Rothenberg målar upp en bild av att det finns två alternativ i handelspolitiken, nämligen en handelspolitik som är underordnad moralen eller en handelspolitik med moral. Jag skulle nog säga att det har visat sig att det finns ett tredje alternativ, nämligen handelspolitik helt utan moral. Det visade Ewa Björling många gånger prov på under sin tid som moderat handelsminister. Den här diskussionen är egentligen märklig med dels ett tydligt fokus på Saudiarabien, dels ett tydligt kortsiktigt perspektiv. Det kommer såklart en dag när diktaturen också i Saudiarabien faller. Precis som diktaturerna i Latinamerika föll, precis som diktaturerna i Östeuropa föll, precis som apartheid föll, kommer det också en dag att sitta demokratiskt valda män och kvinnor och styra i Saudiarabien. Vilken bild kommer de att ha av Sverige när de tittar i backspegeln? Kommer de att se Sverige som en allierad och vän i deras arbete för politisk förändring, eller kommer de att se Sverige som ett land som var med och bromsade denna utveckling? Det är vägvalet vi står inför just nu. Låt oss se på Sydafrika som ett historiskt exempel. Där hade Moderaterna en annan bild än övriga partier över hur vi skulle förhålla oss till den dåvarande apartheidregimen. De svenska företag som i dag är aktiva i Sydafrika är oerhört tacksamma över Sveriges engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter. Det gynnar dem i dag. Det gör det möjligt för dem att skapa arbetstillfällen, att investera och göra affärer. Jag tror inte att det finns en motsättning mellan handel och mänskliga rättigheter. Tvärtom! Att stå upp för mänskliga rättigheter kan skapa lite dålig stämning i dag på kort sikt på cocktailpartyn och mottagningar, men jag är helt övertygad om att en handelspolitik som visar ett starkt engagemang för mänskliga rättigheter är en handelspolitik som på sikt också gynnar det svenska näringslivet och de svenska jobben.

Herr talman! Jag tänkte först lyssna på debatten, men jag kan inte låta bli att gå upp i talarstolen när det ena debaclet efter det andra tas upp av Moderaterna. Man talar om att det är så hemskt i relationerna mellan Saudiarabien och Sverige. Hur många dagar var ambassadören borta från Sverige? Var det 14, 15 eller 16 dagar? Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Hur som helst var det kort tid. Det skulle vara intressant att få veta från Moderaterna vilka handelsavtal mellan företag som har skadats alternativt ställts in på grund av detta debacle, för att man har hävdat mänskliga rättigheter. I en sådan här debatt möts verkligen motsatserna. Man kan vara mycket renlärig i handelspolitiken liksom i biståndspolitiken; aldrig en krona eller ett handelsavtal med en diktatur eller någon som inte kan hantera mänskliga rättigheter. Problemet är att en hel del skulle bli konstigt. Det finns många länder som går från att vara demokratier till att bli diktaturer och sedan bli demokratier igen, och så vidare. Det är viktigare att vi har bra relationer. Men nu har relationerna återupptagits med Saudiarabien. Vad är det egentligen som Moderaterna vill? Herr talman! Vissa är förbittrade på denna regering för att det inte finns en handelsminister. Men jag som har varit politiskt aktiv under många år kan säga att olika regeringar har haft olika sammansättningar av statsråd. Det innebär inte att frågorna blir mindre viktiga. Det kanske finns kritiska ledarartiklar i The Guardian, men det kan inte jämföras med allt beröm Sverige har fått för sitt agerande - inte minst Margot Wallström. Det här är lite grann en stor storm i ett vattenglas. Det finns inga problem i dag. Varför hålla på och älta? Det är bara för att Moderaterna vill driva en konstig debatt som jag är säker på att de är ensamma om att driva.
Herr talman! Låt oss lyfta diskussionen och fundera över vart vi är på väg. Vad är viktigt att göra nu? En av de frågor vi har att hantera är att fundera över våra exportmönster i Sverige. Om vi i Sverige har en enighet om att Sverige behöver utöka sin export, och vi gör min inledningsvisa analys att en del av de länder som har en stor tillväxtpotential och som Sverige ska ha en handelsrelation med men som vi kan behöva öka våra exportinsatser för, kan en del av dessa länder vara svårbearbetade och svårhanterade för ett enskilt företag. Det kan ske kränkningar. Det kan finnas miljöproblem. Man kanske hanterar arbetsmarknaden på ett kränkande och farligt sätt. Om det är så, på vilket sätt måste handelspolitiken utvecklas? Det är den frågan vi har ställt oss. När vi talar om en ny exportstrategi handlar det inte bara om att peka ut 26 länder med stor tillväxtpotential. Vi har därvid brutit mot den förra regeringens idé om att helt särskilja frågan om mänskliga rättigheter och handel. Vi har sagt att vi vill bygga ihop de här frågorna eftersom vi vill titta på hur man kan genomföra FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Det är en ganska viktig diskussion. Jag har nu haft ett antal dialogmöten med både civilsamhället och näringslivet om detta, och näringslivet som finns på de här marknaderna välkomnar det här. De svenska företag som befinner sig på en marknad som är lite svårare behöver stöd och hjälp. De behöver hjälp av ambassaden för att veta rätt, hitta rätt och göra rätt avvägningar. Men de kan också behöva hjälp med att fundera över vad det är man strategiskt måste ha tänkt igenom när man befinner sig på den här marknaden så att man inte skadar sitt eget varumärke, bilden av företaget eller sina egna framtida förutsättningar. Jag tycker att det här är någonting som den nya regeringen har byggt in i sin politik. När vi säger att vi ska ta fram en ny exportstrategi handlar det också om att jobba med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Det tror jag är en viktig fråga som jag hoppas att vi kan få stor och bred enighet om också i det här parlamentet. Jag hoppas att Moderaterna ställer upp på det, för jag tror att det är en fråga som kommer att vara viktig när vi talar om handelsförbindelser med länder där mänskliga rättigheter kanske inte alltid respekteras. Det är viktigt att företagen har tänkt igenom detta men också att de får stöd av till exempel svenska ambassader och andra främjande insatser för att kunna göra ett bra jobb på plats.

Herr talman! Handelspolitiken är viktig för ett land som Sverige, som har en så stor andel av bnp som beror på utrikeshandeln. Handelspolitiken och handeln måste bygga på moral, och mänskliga rättigheter ska vara en självklar del av denna. Det är inte handelsministern och jag oense om. Möjligen är jag oense om det med någon annan av debattörerna här. Handelspolitiken måste också vårdas. Man kan inte svepa bort det och fråga hur många dagar Saudis ambassadör var borta från Sverige. Det är att förakta en seriös handelspolitik, att förakta spelreglerna för hur man hanterar frågor som är betydligt viktigare än att man ser detta som en temporär utvisning. Jag fick ett svar av handelsministern: Nej, det är inte några större förändringar i exportstrategin som regeringen har gjort eller avser att göra med erfarenhet av incidenterna under våren. Det tycker jag är anmärkningsvärt. När man har haft så besvärliga diplomatiska förbindelser att Arabförbundet uttalar sig mot Sverige, ett av länderna kallar hem sin ambassadör och svenska affärsvisum inte godkänns, då måste man dra slutsatser av det. Det finns ett djur som är 12-15 centimeter långt och väger 100 gram. Fyra sådana små djur finns i dag på Skansenakvariet. Djuret heter dvärgsilkesapa. När akvariets chef Jonas Wahlström skulle skicka i väg dem till en djurpark i Riyadh i Saudiarabien fick han kalla handen. Man vill inte längre ha några apor på grund av den politiska situationen. Det är inte monkey business, men det är en konsekvens av den här historien. Jag hoppas att vi lär oss av den.

Herr talman! Jag kan hålla med Hans Rothenberg om ett par saker. Handelspolitik är viktig, inte minst för Sverige. Det är också viktigt att Sverige hittar nya handelspartner, nya länder att handla med. Vi behöver sträcka oss lite längre. Det har gjorts många försök, men tyvärr har vi inte nått ända fram. Därför behöver Sverige fortsätta sina ansträngningar för att hitta nya handelspartner. Vi vet att Tyskland och Norge som i dag är våra två största handelspartner och andra europeiska länder som är stora handelspartner till oss kan ha ett mindre behov av export i framtiden. Vi vet inte vad som händer i Sydostasien. Vad kommer att hända där? Det finns oroande tecken på att ekonomin i Kina är på väg nedåt ganska ordentligt. Därför är handelspolitiken viktig. Man måste utveckla den hela tiden, och man måste vara rädd om den. Så långt är allt rätt, men det jag irriterar mig på hos Moderaterna kan man uttrycka så här: Det var väl jättebra, Hans Rothenberg, att de där två aporna inte fick åka i väg till Saudi. Var de fyra, till och med? Fantastiskt! Det var ju tur att du hittade något exempel. Men jämför det med tidigare, när vi verkligen har haft diplomatiska kriser. Ta till exempel den med USA på 60 och 70-talen. Då var ambassadören borta ett år. Det är stor skillnad mellan att vara borta ett år och att vara borta hur många dagar det nu var. Jag tycker att det måste sättas in i någon form av jämförelse. Man kan inte bara tuta på och säga att nu är det så här, och nu kommer det för alltid att vara så här.
Herr talman! Jag vill avsluta med att säga att regeringen inte har valt att ändra sin inriktning på exportstrategin. Det är det jag försöker förklara. Länderna vi har pekat ut är fortfarande länder med stor exportpotential som vi kommer att fortsätta att jobba med. Vi har inte valt bort något land efter Saudidebatten. Däremot har vi ökat tempot. Nu senast i vårbudgeten lade vi ytterligare pengar på att förstärka Sveriges exportpolitik för att kunna göra ytterligare insatser på tillväxtmarknader och för att kunna jobba mer med små och medelstora företag runt om i Sverige så att de lättare kommer ut på exportmarknaderna. Det är insatser som vi kommer att fortsätta att göra. Till sommaren hoppas jag att vi är färdiga med ett förslag som vi också diskuterar inom ramen för näringsutskottet för att se hur vi går vidare med frågan om exportstrategin så att vi kan lyckas ännu mer på internationella marknader. Men jag ser också framför mig att vi inte ändrar inriktning i Sverige för att vi inte vågar lyfta problem med mänskliga rättigheter i världen. Vår utrikespolitik måste stå för demokrati och mänskliga rättigheter. Vi måste ha utrikesministrar som vågar säga ifrån när mänskliga rättigheter kränks runt om i världen och när det drabbar till exempel kvinnor. Det här förhållningssättet är viktigt att ha. I den här debatten har det visat sig att vi är ganska överens om behovet av handelspolitik och export. Men det är lite märkligt att vi får sådan kritik från Moderaterna i just den här frågan. Det antyds på något sätt att det vore fel att lyfta upp krav på mänskliga rättigheter i utrikespolitiken. Jag hoppas att det inte är så. Vi har i den här debatten fortfarande inte fått svar på om Moderaterna vill förlänga det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien och i så fall varför. Det är frågor som återstår. Jag ser fram emot att fortsätta att diskutera en exportstrategi men också att vi tar in hållbart företagande och mänskliga rättigheter kopplat till vår exportstrategi framöver.